Herr talman! har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen vidtar för att skynda på för att även kvinnliga soldater ska få tillgång till godkänd och ändamålsenlig utrustning och varför kvinnliga soldaters klädbehov, som bland annat godkända och ändamålsenliga underkläder, inte tillgodoses efter så många år av problem. Svar på interpellationer Det är viktigt att Försvarsmakten bedriver ett systematiskt utvecklingsarbete för att vara en jämställd och jämlik organisation. Eventuella hinder för kvinnor att söka sig till och ta anställning i Försvarsmakten behöver tas bort. Försvarsmakten arbetar sedan 2015 med jämställdhetsintegrering, vilket innebär att jämställdhet ska inkluderas i alla ordinarie processer och i allt beslutsfattande. Jämställdhet är således en integrerad del även i materielförsörjningen. Försvarsmakten har också i uppgift att i samband med årsredovisningen redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att den materiel som anskaffas är ändamålsenligt utformad för såväl kvinnor som män. Därtill framgår av förordningen med instruktion för Försvarets materielverk att den myndigheten när det är relevant ska säkerställa att de varor och tjänster som upphandlas är ändamålsenligt utformade för både kvinnor och män. Detta följs upp årligen i FMV:s årsredovisning. Arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i materielförsörjningen tar tid, men de åtgärder som vidtagits under en längre period börjar ge resultat. Bland annat har jämställdhetsperspektivet fått en viktig roll i anskaffningen av det nya stridsuniformssystemet Nordic Combat Uniform, vilket innebär att uniformen i fråga om funktionalitet och passform är anpassad för såväl kvinnor som män. I det sammanhanget är det glädjande att de nordiska länderna nyligen slutfört den gemensamma upphandlingen och att den första svenska beställningen av det nya uniformssystemet är lagd. Med det nya uniformssystemet, som omfattar trettiotalet olika plagg, kommer kvinnliga soldaters behov av anpassade kläder att tillgodoses när det gäller alltifrån underkläder till ytterkläder. Därtill ska nämnas att kompletterade anskaffningar har gjorts av bland annat träningskläder, förstärkningsplagg, handskar och skor - allt anpassat för kvinnliga soldater.

Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Nu står vi här igen och debatterar något som jag har efterfrågat väldigt länge, som fortfarande inte är på plats. Nyligen genomfördes värnpliktskongressen - jag tror att även ministern var på plats. En av de mest debatterade frågorna var just bristen på kläder till kvinnor, i Sverige 2022. Jag har också vid många möten med kvinnor inom försvaret fått information om att de hellre kvitterar ut kalsonger än trosor som skaver, att kroppsskydd inte passar och att de får ryggsäckar som är för långa och ger skav på ryggen. En nyligen muckad värnpliktig berättade för mig hur det funkar när man är liten och smal. Hon fick ett kroppsskydd som var för långt och en hjälm som var för stor, så när hon lade sig ned för att skjuta tryckte kroppsskyddet upp hennes hästsvans, som i sin tur sköt upp hjälmen, som i sin tur tryckte ner glasögonen framtill, som immade igen - sikten var då totalt obefintlig. Det är en säkerhetsrisk, herr talman, som beror på ointresse och dålig prioritering. Och försvarsministern har alltså haft ansvaret i åtta år. De som muckar nu var elva år när han tillträdde. Det händer rätt mycket i en människas liv på den tiden. En kvinna inom Försvarsmakten har sagt: "Att en kvinna kan strida i sin befattning med alla dessa brister är ett mirakel. Att inte ha skyddsutrustning anpassad för att passa soldater med bröst är bekymrande och i en krigssituation kommer kvinnor att strunta i kroppsskyddet, vilket innebär en högre risk och i värsta fall med dödlig utgång." Hur svårt ska det då vara? Jag har till och med fått höra att detta med kläder till kvinnor inom Försvarsmakten varit ett problem sedan 1980-talet. År 1980 var jag sex år. Fru talman! Detta är ett utdraget problem som jag egentligen inte kan förstå varför det är ett problem. I resten av samhället finns det kläder till kvinnor oavsett hur de ser ut. Det är ganska enkelt att hitta kläder till både kvinnor och män. En del regementen tar saken i egna händer och delar ut en check på 1 500 kronor för att kvinnor ska kunna köpa brandsäkra underkläder hos leverantörer utanför systemet. Det är gott så. Man ser problemet och hittar kreativa lösningar. Men vet ni vad detta betyder? Jo, det betyder att det faktiskt finns kläder som man kan använda inom Försvarsmakten och som också är godkända. Men de köps inte in. Sitter det i processerna, fru talman, i kulturen eller i ett ointresse? Det är egentligen egalt var det sitter. Huvudsaken är att man löser problemet, och det har man alltså inte gjort. Varför har det tagit över 30 år, snart 40 år, att få materiel på plats? Och hur kommer det sig, trots försvarsministerns betygelser om att det köps in en massa materiel, att det inte är många ute på våra förband som har sett röken av den? En annan kvinna sa till mig: "Om man menar allvar med att man vill ha fler tjejer i Försvarsmakten så måste man ta fram materiel som gör att vi kan prestera på lika villkor. Det måste bli tydligt att kvinnor är lika välkomna som män. I dag signalerar materielen dessvärre någonting annat." Detta är en långdragen historia inom försvaret. Man har väntat i väldigt många år. Väldigt många män skäms också och undrar om det på allvar ska vara på detta sätt. Vad är problemet? Jag har lyft fram frågan till ministern flera gånger tidigare, men fortfarande är frågan inte löst. Varför - efter så många år av problem - tillgodoses inte kvinnliga soldaters klädbehov, bland annat godkända och ändamålsenliga underkläder?
Fru talman! Enligt gällande regleringsbrev ska Försvarsmakten redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken, och det gäller även materielanskaffning. Man kan titta på den ökning av beställd materiel som har skett under åren sedan 2019. Det är en realitet.

Det är att ge fel bild att säga att man inom Försvarsmakten är ointresserad och att ingenting görs över huvud taget. Det tycker jag är en nidbild. Man jobbar med detta, men det finns anledning att göra ytterligare. Nordic Combat Uniform som nu har presenterats är en uniform som finns i tre olika konfigurationer och som ska klara olika typer av klimat och ska ha full funktionalitet oavsett bärarens kön. Den har tagits fram genom olika tester i olika länder. Det är mycket tydligt att den ska kunna fungera oavsett kön. Och det har lagts ned ett omfattande arbete på den. Jag tycker att man ska ta kritik på allvar. Men jag tycker också att man ska se till det arbete som de facto genomförs och inte ge en bild av att man inom Försvarsmakten är fullständigt ointresserad. Det finns tydligt uttalat i regleringsbreven till Försvarsmakten att den ska redovisa resultat på dessa punkter. Jag vet att man jobbar med frågan, jag vet att det har gjorts stora beställningar och jag vet att man kommer att fortsätta att arbeta med detta tills det är löst.
Fru talman! Jag tackar för det utvecklade svaret, herr minister. Jag förstår att det är ett omfattande arbete som görs. Men om det fortfarande inte trillar ut ändamålsenliga kläder ute på våra regementen måste det finnas ett fel någonstans. Och hur sker uppföljningen då från regeringen? Om man ska redovisa resultatet, vad står det då i resultatet? Och hur stämmer det överens med dessa människors bild av deras tid inom Försvarsmakten? Vad säger ministern till den flicka som fick köttsår av trosorna efter en vecka ute i fält? Två månader fick hon ha köttsår i ljumsken efter det. Det är inte rimligt att vi ska ha det på det sättet. Andelen kvinnor inom Försvarsmakten ökar - inom en del verksamheter mer, men inom andra verksamheter är det inte lika bra. Det jobbar man med. Man söker aktivt fler kvinnor. Men samtidigt möts de av en verklighet som inte är jämställd. De kvinnor som kommer in är lösningsfokuserade, och de löser naturligtvis uppgiften. Men de ges inte samma förutsättningar. Det är inte så välkomnande. Tänk att komma in på en arbetsplats och inte få samma möjligheter som den som sitter bredvid. Det skulle inte kännas så sjyst. Materielproblemen för både kvinnor och män måste åtgärdas för att säkerställa framtidens behov av tjänstgörande militärer. Försvarsmakten växer nu, och då måste den göra det med rätt materiel. Om Försvarsmakten ämnar behålla kvinnor i organisationen måste man se till att det finns samma förutsättningar som för männen. En kvinna har tidigare sagt till mig: "Att det i dag fortfarande saknas utrustning så att den svenska soldaten och sjömannen ska kunna utföra sitt värv, att försvara vår nation och dess invånare på ett för ändamålet korrekt sätt, talar sitt eget språk. När det inte ens finns underkläder som passar, hur ska man då kunna förvänta sig att svårare och mer komplexa saker än trosor ska kunna fungera för en kvinna i Försvarsmakten?" Fru talman! Jag nämnde tidigare den flicka som fick köttsår i ljumsken. Dessa köttsår ådrog hon sig under en fältvecka med trosor som var alldeles för trånga i ljumsken. I två månader drogs hon med detta. Det vittnas också om en bh med dragkedja fram som inte bara ger skavsår utan som också blir iskall när det är kallt ute. Och vi har ändå vinter i Sverige. Kvinnor som har fött barn ändrar ofta kroppsform efteråt. Det händer ju lite i kroppen efter nio månader när man har burit en annan människa. Även dessa kvinnor behöver kläder som passar före, under och efter graviditeten - flexibilitet, olika storlekar och olika modeller. Det finns till synes enkla åtgärder och marginella investeringar relativt Försvarsmaktens budget. Men ändå går detta uppenbarligen inte att lösa. Det kommer i alla fall inte ut till människor som behöver detta. Nu finns det dessvärre en ton av acceptans och resignation avseende materielbrister hos kvinnorna. Ingen vill vara en gnällspik. De är där för att lösa uppgiften, och de gör det med eller utan köttsår i ljumsken. FOI:s rapport Karriärhinder för militära kvinnor visar att kvinnor möter fler barriärer för sina karriärer än män. Där är materielfrågan en punkt, och materielfrågan behöver prioriteras baserat på faktisk problematik. Jag vet inte vad ministern säger till de människor som jag har varit ute och träffat och som har fått dessa problem. De får köttsår i ljumsken, och de kan inte skjuta för att hjälmen åker ned. Det handlar alltså inte om gnäll på utseende, utan det handlar om hälso och säkerhetsrisker. Det är nödvändiga åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att anställda och pliktade kvinnor utsätts för hälso och säkerhetsrisker. Fru talman! Jämställdhetsarbetet inom Försvarsmakten är viktigt. Grundläggande är möjligheten till bra och ändamålsenlig materiel som kläder och skor som passar olikheter.
Fru talman! Jag vet inte hur många gånger jag ska tydliggöra att det är Försvarsmakten som är ansvarig för de här frågorna och för hur man hanterar materiel i förhållande till sin personal i olika kategorier. Vi har tydliggjort detta i olika regleringsbrev och direktiv och diskuterat detta med Försvarsmakten vid ett flertal tillfällen. Jag vet inte hur interpellanten ser på det, men: ett kit med träningskläder omfattande byxa, jacka, shorts, baddräkt, t-shirt, sportbehå - 2 900 exemplar 2019. Trosor i boxermodell, inom Försvarsmakten benämnda långtrosor - 8 000 par 2019. Långkalsonger för kvinnor - 3 240 par. Behå för militärt bruk, ej sportbehå enligt det jag tidigare sa - 5 072. Är detta helt meningslös verksamhet som över huvud taget inte har någon form av effekt? Man har beställt 20 000 par marschkängor i flera olika varianter - är det helt onödig verksamhet som inte har någon form av effekt? Jag har full respekt för att saker och ting inte fungerar till fyllest i alla delar i Försvarsmakten. Då får man väl i så fall försöka att lösa det ute på förbanden. Jag tänker inte heller diskutera i någon sorts försvarsställning i förhållande till vad som kan ha hänt på olika övningar, hur olika kläders passform har varit eller om det uppstår olika påverkan på kroppen i de här lägena. Jag bara konstaterar att man har gjort en hel del när det gäller att anskaffa kläder av de mest skilda slag och att det kommer att göras mer. Jag vet också att man har lagt ned ett oerhört arbete kring Nordic Combat Uniform. Man målar alltså inte upp en rättvisande bild om man säger att det inte händer någonting i Försvarsmakten. Jag upplever att Försvarsmaktsledningen har stor respekt för krav på jämställdhet och krav på att kvinnor i Försvarsmakten ska ges bra förutsättningar, och jag upplever att man arbetar i den riktningen. Där känner jag alltså att det finns en tydlighet. I de direktiv som finns till Försvarsmakten gällande jämställdhetspolitiska mål är delmål 1 en jämn fördelning av makt och inflytande. Det finns ett delmål om ekonomisk jämställdhet och ett om jämställd utbildning. Det finns ett delmål om jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet, ett om jämställd hälsa och ett om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Sedan är det en lång rad punkter under respektive rubrik. Detta är ett arbete som pågår och där man stegvis gör olika typer av framsteg. Måla alltså inte upp bilden att vi har en försvarsmaktsledning och en försvarsmakt som inte har ett seriöst intresse av de här frågorna! Däremot möter jag när jag är ute på förbanden en stolthet kring att man kan redovisa en ökad andel kvinnor i organisationen.
Fru talman! Jag undrar om ministern inte har mött kvinnor som fortfarande under 2022 inte har ändamålsenlig materiel. I så fall uppmanar jag alla att omedelbums höra av sig till ministern och berätta. Om det nu inte blir som man har tänkt sig - ministern står och berättar vad som är beställt och så vidare - behöver man inte bestämma om då? Annars spelar det ju ingen roll vad ministern bestämmer. Då är man liksom överflödig. Kan ministern nu säkerställa att den nya uniformen testas av såväl kurviga som spensliga kvinnor, av långa och korta kvinnor, av kvinnor med smala lår och kvinnor med kraftiga lår samt av kvinnor med stor byst och kvinnor med liten byst? Jag tycker att det är bra att detta nu beställs, men för att säkerställa fullgod leverans krävs en skicklig beställning. Den ska baseras på verklighet och riktiga tester och göras i ett antal som innebär att materielen når ut på de olika förbanden - samt med leverans inom kort. Vi har dragits med detta i väldigt många år. Jag tänker att försvarsministern kan stå här och i sitt svar rabbla upp hur mycket som helst som har beställts men att det faktiskt inte spelar någon roll så länge detta inte når ut till dem som befinner sig ute i verkligheten. De kommer ju att fortsätta få köttsår i ljumsken av trosorna. Om detta hade gällt kalsonger tänker jag att vi hade haft dem på plats för länge sedan - och det har vi ju. Det är pinsamt att detta inte har blivit löst på 30 år, fru talman. Klarar man inte att lösa ut det här kommer man heller aldrig att få ett jämställt försvar.
Fru talman! Först och främst är det alltså Försvarsmakten och FMV som sköter beställningarna. Det blir ett felaktigt perspektiv om interpellanten vill ge bilden att jag i stort sett sitter och håller på med beställningsverksamhet personligen. Så är det inte. Det finns en skillnad mellan myndigheter och regeringen, och det trodde jag var väl känt. När det sedan gäller detta med att "rabbla upp": Det är klart att man kan förminska värdet i det någon säger genom att kalla det en upprabbling, men jag säger att jag har redovisat fakta. Dessa fakta existerar i exakthet. Om vi sedan ska vara lite nyanserade i diskussionen är det nog så att det här har haft en positiv effekt i många stycken men att det också finns problem som måste lösas framöver. Då är det så att Försvarsmakten som ansvarig myndighet arbetar med den här frågan och kommer att fortsätta arbeta med den - och med många andra frågor. När det gäller den nya uniformen är det fyra nordiska länder som är inblandade. FMV är den myndighet som är ansvarig tillsammans med motsvarande myndigheter i Danmark, Finland och Norge, och de har drivit detta i en gemensam projektgrupp och då också provat ut uniformerna på olika människor, både män och kvinnor. Man har försökt göra ett så grundligt arbete man bara kan och ta hänsyn till alla olika typer av parametrar, där man också väger in sådant som skiftande väder, sommar, vinter och olika typer av klimat. Man har försökt hitta ett sätt att få fram så lätta och slitstarka uniformer som möjligt. Det här ska vara uniformer som har full funktionalitet oavsett bärarens kön, och jag tycker inte att det finns någon anledning att försöka ge sken av att detta är ett dåligt arbete. Jag anser att det är ett bra arbete som har gjorts. Vi får återkomma senare, när uniformerna är levererade.